Herr talman! I Kungl. Maj:ts proposition nr 24, som redovisas i konstitutionsutskottets utlåtande nr 20, föreslås ändrade bestämmelser i regeringsformen vad beträffar lagrådsgranskningen av de lagförslag där Kungl. Maj:t med den nu gällande grundlagsordningen har skyldighet att inhämta lagrådets yttrande. Lagrådet skall vara kvar, men Kungl. Maj:t vill som alltid ha så stora befogenheter som möjligt och vill bestämma om allt och alla. Det gäller här rätten att själv få bestämma vilka lagförslag som skall föras till lagrådet för granskning. Enligt propositionens förslag skall regeringen från fall till fall avgöra om lagrådsgranskning skall förekomma. Den obligatoriska granskningen skall ersättas med en fakultativ granskning. Detta tycker reservanterna i dagens läge inte är en tillfredsställande ordning. Att lagförslag skall granskas av en politiskt fristående, högt kvalificerad instans är en gammal ordning. Den tillkom i samband med 1809 års författningsreform, och formen för lagrådets granskning fastställdes 1909. Här har talats om att den nuvarande ordningen inte är en rationell ordning. Om det nu skall bli en sådan rationell handläggning i lagrådet, kan allvarligt befaras att det i vissa fall inte blir någon granskning alls, och det finns då inga garantier för att lagförslagen blir behandlade efter sådana rationella principer att rättssäkerheten tryggas. Här öppnas möjligheter för ett statsråd — vilken politisk färg han än må ha — att av rent politiska eller andra skäl inte inhämta lagrådets yttrande. Vad som kan befaras är att man kommer att helt godtyckligt avgöra vilka ärenden som skall behandlas i lagrådet. Det kan så lätt bli en försämring av lagstiftningsarbetet. Jag vill för min del betrakta detta vilande grundlagsförslag som ett politiskt maktövergrepp: det är makten som talar och det är den som skall utövas. Här kan påpekas och framhållas att även om lagrådet gör vissa erinringar mot ett lagförslag, så är detta inte bindande för regeringen. Den är lika fri och obunden med som utan lagrådsgranskning. Men det känns kanske en smula obehagligt för statsråden och regeringen att ha denna högt stående juridiska instans som i vissa fall obligatoriskt skall avge yttrande. De bestämmelser som finns i grundlagen om lagrådsgranskning är avsedda som en garanti för allmänheten att rättssäkerheten, enhetligheten, konsekvensen och klarheten i rättssystemet skall bli väl tillvaratagna. Granskningen sker från juridisk synpunkt och har alltid ansetts vara av stort värde. Ingen har bestritt betydelsen av denna laggranskning. Utskottets lottmajoritet lämnar också sitt erkännande till värdet och betydelsen av den lagrådsgranskning som varit. Visserligen har några remissinstanser godkänt regeringsförslaget, men det finns också ett antal tungt vägande remissinstanser som avstyrker förslaget, däribland högsta domstolen. Denna vår främsta juridiska instans uttalar bl.a. att en reform av denna karaktär naturligtvis inte bör komma till stånd utan att ett påtagligt behov därav föreligger. Reservanterna är av den uppfattningen att behovet och brådskan inte är större än att grundlagberedningen borde ha fått behandla även denna fråga och att den hade fått avgöras i samband med fortsättningen av den fullständiga författningsrevisionen. Det bör även uppmärksammas att författningsutredningen, när den framförde sitt förslag, enhälligt uttalade sig för bibehållande av en obligatorisk lagrådsgranskning. Högsta domstolen och regeringsrätten uttalar för sin del att det i fortsättningen bör räcka med två lagrådsavdelningar och bestrider att lagrådsgranskningen skulle rubba dessa höga rättsinstansers vanliga arbete. Under åren 1965—1968 har det funnits två lagrådsavdelningar, och det har under vissa tider — har det uttalats — varit svårt att finna full sysselsättning för dessa. Att det 1968 inrättades en tredje lagrådsavdelning berodde på att ett par av de största lagförslag som någonsin har behandlats av lagrådet då skulle ses över, nämligen jordabalksförslaget och fastighetsbildningslagen. Detta arbete är nu slutfört, och den tredje avdelningen har kunnat dras in. Erfarenheterna från den tiden visar även att två lagrådsavdelningar är tillräckligt under normala förhållanden. Statsrådet Geijer uttalar att det enligt hans mening inte är förenligt med en fullt konsekvent paralmentarism att tillförsäkra ett organ som saknar parlamentarisk förankring en ovillkorlig rätt att yttra sig i vissa lagstiftningsfrågor. Vidare uttalas följande: ”Det bör dock ankomma på regeringen att ensam avgöra hur dess förslag bör förberedas och utformas. Regeringen har ansvar inför riksdagen och enbart inför riksdagen.” Jag trodde för min del att regeringen kände ansvar även för medborgarna och samhället i dess helhet. Detta är ett uttalande som måste väcka minst sagt stor förvåning — kraftigare ord kunde här användas. Vad detta uttalande och detta förslag rör sig om är, som jag redan har sagt, makten och ingenting annat. Regeringen vet att den har en trogen majoritet, vilken genomför de förslag som förs fram. Vad skall nästa steg bli? Skall även remissförfarandet avskaffas? Även här får det väl anses vara opolitiska instanser som avger yttranden. Skall det kanske framdeles, om vi skall ha kvar socialdemokratin som majoritetsparti, komma att heta i en kungl. proposition om våra högtstående domstolsinstanser, att det är fel att opolitiska domstolar utan parlamentarisk anknytning skall tolka lagar och fälla domar? Eller avser statsrådet att framdeles även införa politiska domstolar? Socialdemokraterna arbetar ju på det sättet att man tar den ena biten då och den andra biten vid ett senare tillfälle. Enligt reservanternas mening har inte regeringen kunnat förebringa starka och bärande skäl för att genomföra denna förändring av lagrådets ställning.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

Herr talman! = Utskottsmajoriteten stöder, inte alldeles oväntat, propositionens förslag om en sådan ändring i regeringsformen att skyldigheten slopas att i vissa fall inhämta lagrådets yttrande. Det skall i stället bli regeringens angelägenhet att, när den önskar, höra lagrådet. Ändringen kan skenbart framstå som en rationell ordning med syfte att underlätta lagstiftningen. Enligt departementschefen tillmötesgår man på detta sätt också bättre parlamentarismens krav. I den departementspromemoria som ligger bakom förslaget sägs, att endast Finland har ett lagråd som påminner om vårt. I själva verket är det väl snarare så att man i många västerländska demokratiska länder har bestämmelser som gör att den högsta dömande makten ges ett inflytande som mycket påminner om lagrådets. Naturligtvis fråntar inte lagrådets verksamhet regeringen dess ansvar. Regeringen har sitt fulla parlamentariska ansvar, och även om lagrådets yttrande skall inhämtas står det regeringen fritt att handla efter egen önskan. En annan sak är ju att det kanske är mindre klokt att gå mot de högsta juridiska instanserna och deras syn på lagstiftningen. Att det är de juridiska aspekterna som lagrådet har att yttra sig om, därom torde numera råda enighet. Ingen av reservanterna har anmält någon avvikande mening. Däremot vill jag liksom herr Sveningsson ställa mig tveksam inför justitieministerns påstående om att i ett parlamentariskt system det måste ankomma på regeringen att avgöra vilka åtgärder som bör vidtas för att förbereda och utforma förslag till riksdagen. Om inte riksdagen på något sätt ges tillfälle att studera och påverka bakgrundsmaterialet till en proposition, kan den få många problem i sitt arbete. Propositionerna kan ju bli ännu kortare och föga upplysande. Det kan bli svårt för riksdagen att fatta sina beslut, som blir minst sagt illa underbyggda. För riksdagen betyder inte minst lagrådets granskning mycket, med tanke på de beslut som riksdagen därefter skall fatta. Enligt min åsikt har varken i propositionen eller i majoritetens utlåtande framförts några bärande skäl för en ändring. Man kan med regeringsrätten säga, att ”den antydda vägen med att tillföra lagstiftningsarbetet motsvarande kompetens och allsidig erfarenhet genom att förstärka regeringen och lagutskottens kanslier knappast kan betecknas som realistisk”. Där vill jag helt hålla med regeringsrätten. Visst har vi fått bättre kanslier, men erfarenheten säger att vi ändå behöver stödet från lagrådets granskning. Högsta domstolen har för sin del betecknat det som otillfredsställande att man i grundlagen, som skall fungera under skiftande samhällsförhållanden och alltså under skiftande regeringar, lämnar frågan helt öppen huruvida lagrådet skall höras. Både rvegeringsrätten och högsta domstolen framhåller också, att det område som nu ligger under lagrådets obligatoriska granskning — det är ju den man vill ta bort, herr talman — i en rationell bedömning framstår som tämligen väl avgränsat. Inte heller de praktiska synpunkter, som i övrigt framföres, förefaller mig vara bärande. Den arbetsanhopning, som föranledde 1968 års beslut om utökning av antalet lagrådsavdelningar till tre, föreligger inte nu. Den kan uppstå, men vi vet föga därom. Juristerna varnar för prognoser, och den tämligen obestämda förmodan, som har gjorts i propositionen, kan knappast vara skäl nog för en grundlagsändring. Ännu mindre förefaller mig påpekandet om att lagstiftningen blir alltmer komplicerad utgöra motiv för att slopa den obligatoriska granskningen. Ju mer komplicerad lagstiftningen blir, desto mer nödvändigt förefaller det mig vara att granskningen görs av juridiskt kompetenta personer innan riksdagen tar politisk ställning. Författningsutredningen = ville, som herr Sveningsson redan påpekat, bibehålla en obligatorisk granskning även om man ville ändra på själva området. I detta avsnitt stöder sig justitieministern mer på grundlagberedningens utlåtande, men jag kan inte finna heller detta positivt. Enhälligheten som åberopas bryts av experten Ernulfs reservation, och beredningen säger endast att den inte vill motsätta sig att förslaget tas upp till prövning. Man säger att det inte är uteslutet att någon tids prövning av ett fakultativt system kan ge värdefulla erfarenheter. Jag har, herr talman, läst yttranden som andats mer entusiasm. Här tar man egentligen ut en pusselbit på det sätt, som konstitutionsutskottets värderade ordförande vid behandlingen av det förra ärendet sade, att man inte bör göra. Här har man tydligen funnit det vara lämpligt att gå till väga på ett sådant sätt. Även grundlagberedningen påpekar, att man i juristkretsar anser gransk ningen värdefull. Av vilken orsak regeringen skulle finna granskningen överflödig eller besvärande, för att den, som det sägs, fördröjer ärendena, kan jag inte förstå. Propositionen anger, efter vad jag kan finna, föga övertygande skäl för den ändring man nu föreslår.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

Herr talman! Jag skall först anföra några synpunkter på de rent konstitutionella aspekterna av denna fråga. I propositionen står att man utgår ifrån principen att regeringen ensam bestämmer innehållet i lagförslag och att det bör vara dess ensak att inhämta sakkunniga yttranden. Den frågan bör väl ses mot bakgrunden av riksdagens ställning i lagstiftningsfrågor. För närvarande stiftas lag av Konung och riksdag gemensamt. Det har emellertid förutsatts att i en ny konstitution lagstiftningsmakten skulle ligga hos riksdagen ensam. Först och främst bör då framhållas, att en sådan ändring som här föreslagits inte bör genomföras nu, utan frågan bör bedömas i sammanhang med den nya konstitutionen. Det yttrande från grundlagberedningen som refereras i propositionen innebär inte heller något definitivt ställningstagande till frågan — det har nyss påpekats av fru Segerstedt Wiberg. Det innebär bara att man kan tänka sig en försöksverksamhet. Propositionens referat av grundlagberedningens yttrande är inte heller tillfredsställande på den punkten. I och för sig är det för mig ett oacceptabelt alternativ att anta en grundlagsändring på försök, i synnerhet som några trängande praktiska skäl inte framförts. För närvarande fungerar lagrådsgranskningen som en garanti för att framlagda lagförslag inom det obligatoriska granskningsområdet ur lagteknisk synpunkt är granskade av högsta sak kunniga och mest opartiska instans som kan uppbringas. Riksdagen och inte minst oppositionspartierna har också mycket uppskattat att sådan teknisk granskning skett då förslag förelägges riksdagen. Om riksdagen nu, som författningsutredningen föreslagit, blir ensam beslutande i lagstiftningsärenden, kan det givetvis sägas att riksdagen själv bör få avgöra om yttrande från lagrådet skall inhämtas. I så fall bör givetvis lagrådet betraktas som ett av riksdagen anlitat organ, inte som regeringens sakkunnige. Men det är även då önskvärt att det yttrandet avges innan regeringen i sina yttersta detaljer bestämmer propositionens innehåll. Det är ju alltid lättare att i det läget få jämkningar till stånd, som från sakliga synpunkter kan vara motiverade. Det kan vidare även i ett sådant här fall sägas att det är viktigt för en minoritet inom riksdagen att yttrande från lagrådet inhämtas före ärendets behandling i riksdagen eller att riksdagen i varje fall skall ha egen rätt att inhämta yttrande från lagrådet. Om ett yttrande skulle bli fakultativt borde i varje fall en minoritet inom utskott och riksdag ha rätt att påfordra remiss till lagrådet. Dessa frågor bör emellertid närmare penetreras av grundlagberedningen. Vad beträffar de praktiska skäl som åberopas är argumenten mycket illa underbyggda. Jag skall i detta avseende bara erinra om att den lagändring som genomfördes år 1968 och medförde inrättande av en tredje lagrådsavdelning föranleddes av prognoser på grund av då föreliggande lagstiftningsuppgifter. Det ansågs att det under åren 1968 och 1969 skulle behövas fyra eller fem lagrådsavdelningar. Vi har nu sett att det har klarat sig med tre stycken. Den tredje lagrådsavdelningen har inte ens varit i funktion under hela år 1969. Det har också sagts att under den tid den tredje avdelningen varit i funktion har den inte haft fullt upp med arbete. Det tror jag utgör ett tillräckligt bevis för att man här är ute alltför tidigt, och jag vill instämma i yrkandet om bifall till reservationen.

Herr talman! När jag lyssnat till de anföranden som här hållits har jag haft en känsla av att man talat om något annat än vad som faktiskt föreligger. Det verkade som om herr Sveningsson var på något valmöte — han talade om maktövergrepp och det ena med det andra. Det är inte det som det är fråga om i detta sammanhang. Jag tror att vi skall se på vad det verkligen gäller. År 1968 fattades ett beslut som möjliggjorde en ökning av antalet lagrådsavdelningar. Men riksdagen sade att denna ökning bara fick betraktas som ett provisorium i avvaktan på en långsiktig lösning av laggranskningsfrågan. Vad gäller lagrådsgranskning så skall en viss del av våra lagar underkastas en obligatorisk sådan, men vi vet att det finns en mycket stor flora av lagar som icke faller under obligatoriet. När författningsutredningen föreslog att den obligatoriska laggranskningen «skulle fortsätta gällde inte detta de lagar som nu är föremål för obligatoriet. Författningsutredningen hade funnit att det hade skett någonting sedan början av 1800-talet, som nödvändiggjorde att man lät obligatoriet omfatta även annan lagstiftning. Därför föreslog författningsutredningen den förändringen. Jag kan nämna att denna fråga har grundlagberedningen nu sysslat med. Redan i augusti 1968 skedde överläggningar kring denna fråga; den skulle närmare utredas, och det bestämdes att departementet skulle företa en utredning och framlägga en promemoria. Denna promemoria har varit ute på remiss. Det bestämdes att grundlagberedningen skulle ta ställning först sedan den fått ta del av vad alla remissinstanser hade sagt.

För närvarande är det på det viset att det praktiskt taget är omöjligt att få den granskning som man skulle vilja ha, för så vitt man inte skulle inrätta ännu fler lagrådsavdelningar, och det har riksdagen praktiskt taget sagt nej till. Det är alltså inte fråga om att ta bort lagrådsgranskning, utan frågan gäller att sätta in lagrådsgranskningen på sådana områden där det för den enskilde medborgaren kan vara och är värdefullt. Jag vill erinra om att i obligatoriet ingår att om det skall ändras en paragraf i lagen, så skall det underställas lagrådet. Varje sådan remiss tar tid. Det kan hända att man kan göra vissa förändringar även i det avseendet. Grundlagberedningen ansåg att det skulle vara värdefullt att under en tid pröva en fakultativ lagrådsgranskning. Att säga att man skulle börja försöka trampa rättssäkerheten på tårna, det är överord i högsta grad. Det är inte fråga om det utan om att göra granskningsarbetet mera realistiskt och mera värdefullt för medborgarna. Vi hade i varje fall i grundlagberedningen funnit att detta skulle vara av stort värde för det fortsatta arbetet med författningsreformen. Vi får därmed rikare erfarenhet. Författningsutredningen hade ingen erfarenhet när den utformade sitt förslag och tog bort en del från det nuvarande obligatoriet och lade till något annat. Vi får en erfarenhet att bygga på, som kan vara av värde i det fortsatta arbetet. På samma sätt resonerar utskottsmajoriteten. Vi har haft möjlighet att läsa både promemorian, olika remissyttranden samt grundlagberedningens yttrande. Utskottsmajoriteten har funnit att det finns starka skäl att följa detta förslag och har därför ansett sig böra tillstyrka bifall till förslaget. Reservanterna bygger på antaganden, och jag förstår inte varifrån man fått dessa antaganden om maktövergrepp, om äventyrande av rättssäkerheten o.s.v. Det är det inte fråga om. Vad det gäller är ju dels att hålla oss inom de ramar som riksdagen fastställt genom att man velat begränsa antalet granskande lagrådsavdelningar, dels också att se till att man kan remittera sådana lagar, som jag har nämnt förut, och som för den enskilde medborgaren är av den allra största betydelse att få granskade. Jag tror att den erfarenhet som därmed skapas ger möjlighet till ett ställningstagande i sinom tid om vi över huvud taget skall ha ett obligatorium beträffande lagrådsgranskningen. Dessutom finns ju fortfarande den parlamentariska möjligheten, om man nu skulle anse att någon lag borde ha passerat lagrådet, att ställa regeringen till ansvar för dess uraktlåtenhet. Herr talman! Jag ber att med detta få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Herr Georg Pettersson talar om grundlagberedningens tilltänkta försöksverksamhet. Jag har inte riktigt fått klart för mig vilka värdefulla erfarenheter man skulle få. Det finns två möjligheter. Den ena är att man får se vilka lagförslag som regeringen remitterar till lagrådet utöver det obligatoriska området. Men den möjligheten finns redan, och den tilllämpas också i viss utsträckning. Den andra möjligheten är att regeringen skulle underlåta att remittera vissa lagar till lagrådet. Därmed skulle man, som herr Georg Pettersson säger, vinna att lagrådets belastning minskar en aning, vilket väl i och för sig kunde vara bra. Men den erfarenheten är inte så väsentlig ur konstitutionella synpunkter. Reservanterna befarar att den fakultativa ordningen i vissa lägen kunde utnyttjas så att regeringen underlät att till lagrådet för granskning remittera lagförslag, som man befarade kunde föranleda befogade erinringar ur lagteknisk synpunkt. Det är inte alls säkert att vi under en kortare försöksperiod skulle få särskilt många exempel på sådant, men icke desto mindre är det viktigt att vi på lång sikt har en garanti i detta avseende. Jag tror alltså inte att några värdefulla erfarenheter skulle kunna vinnas på detta sätt, och jag vidhåller att en grundlagsändring på försök inte är en rekommendabel väg.

Herr talman! Herr Georg Pettersson sade att vi inom oppositionen befarade övergrepp. Något övergrepp är det väl inte fråga om, utan vad vi befarar det är, att det kan bli sämre lagförslag om man inte utnyttjar lagrådet och i synnerhet om man tar bort den obligatoriska granskningen. Samtidigt talade herr Pettersson mycket varmt för dess granskning. Han talade om de värdefulla erfarenheterna och om granskningens betydelse på ett sådant sätt, att jag fick det intrycket att han vill bygga ut granskningen, Men i propositionen står ju att man i stället skall minska den, så att man helst kan klara arbetet med högst två lagrådsavdelningar. Jag kan inte förstå att det går ihop om man dels skall bygga ut, vidga och vinna erfarenhet, dels vill klara sig med högst två avdelningar. Man vill ju för övrigt ha möjligheten kvar att ha tre lagrådsavdelningar. Önskemålen går inte ihop. Hela resonemanget förefaller mig utomordentligt diffust, vilket nog beror på att propositionen är så pass oklar. Det är svårt att få grepp om vad man anser sig vinna; Kan utskottets ordförande konkretisera för oss andra vilka exakta fördelar man vinner med denna grundlagsändring, och då framför allt med tanke på riksdagens arbete?

Herr talman! Jag vill säga till utskottets ärade ordförande, herr Georg Pettersson, att jag har alltför stor aktning och respekt för riksdagen för att jag skulle känna mig som om jag var på valmöte, även om det väl är tillåtet i vårt demokratiska samhälle, och inte är något nedsättande, när de mötena hålls på rätt ställe. Jag har svårt att riktigt komma på det klara med vad Georg Pettersson menar. Han anser att även på de lagområden där det nu inte förekommer en obligatorisk granskning, finns det förslag som också bör granskas. Men som redan sagts, så finns ju den möjligheten också nu. När herr Pettersson nu vill ha en utökad granskning i vissa fall, så skulle jag vilja fråga hur detta sammanfaller med statsrådets uttalande att granskning av en icke parlamentarisk instans inte skall förekomma när det gäller lagfrågor. Vi är heller inte i någon nödsituation när det gäller laggranskningen i lagrådet. Brådskan borde här inte varit större än att man hade kunnat vänta tills dess grundlagberedningen behandlat denna fråga. Jag vill också ifrågasätta om det någonsin har förekommit att här har antagits en vilande grundlagsändring mot förslag i tre partiers partimotioner. Det är nog sällsynt att det råder sådan enighet från oppositionens sida beträffande en grundlagsproposition som denna. Jag tror inte under några förhållanden att vårt rättsväsende och vårt samhälle hade kommit i gungning om man hade väntat litet med detta förslag.

Herr talman! Jag skall försöka konkretisera. des att detta var ett provisorium. Man syftade till att det skulle vara högst två avdelningar. Den obligatoriska granskningen tar så lång tid att det inte blir så stort utrymme för den fakultativa lagrådsgranskningen, för så vitt man inte tillämpar det provisorium som riksdagen inte vill ha. Herr Alexanderson talade om en granskning utöver den som sker inom det obligatoriska området. Avsikten är ju att det skall bli möjligt att välja. Jag har nämnt en del av det obligatoriska området som säkerligen inte behöver granskas av lagrådet, t.ex. ändringar i gällande lagar. Genom att man gör det fakultativt, kan lagrådet för det fakultativa området ta tid i anspråk som nu åtgår för det obligatoriska området. Därmed hoppas jag att den saken är klar. Om det finns två lagrådsavdelningar och man inte vill ha flera och man vet att det finns en större materia som behöver granskas än den som nu ryms inom det obligatoriska området, gäller det väl att bringa sådant till granskning som är för medborgaren mest värdefullt. Den som påstår att det är ett rättsövergrepp har helt missförstått förslaget. Det kan hända att det behövs en helt annan ordning, att man inte skall ta ledamöter till lagrådet från regeringsrätt och högsta domstolen. Det kan hända att den nuvarande ordningen är felaktig, men det gäller ju då att se på konstruktionen och om den kan ändras.

Vad beträffar argumentet att man inte bör göra en grundlagsändring på försök vill jag säga att vad som här sker är att vi nu tar bort föreskriften om obligatoriet. Den ändring som företas görs därför att vi skall få en rikare erfarenhet inför den totala författningsreformen. Författningsutredningen föreslog redan den att man skulle göra vissa förändringar inom det nuvarande obligatoriet, och ingen sade då att det var ett övergrepp. Om det skall vara ett obligatorium i fortsättningen, vill vi också ha möjlighet att vinna erfarenhet om vilka lagar det i så fall bör omfatta. Enligt vad riksdagen uttalade 1968 är det nuvarande tillståndet i varje fall icke tillfredsställande. Jag vidhåller mitt yrkande.

Herr talman! Jag vill rikta en fråga till herr Georg Pettersson: Om vi säger att 1968 års beslut innebar ett provisorium, ersätter vi då inte med dagens beslut detta provisorium med ett annat? Grundlagberedningen har ju sagt att det bara är tal om ett nytt provisorium, Vi vinner inte någon fasthet på det sättet. Vi behåller delvis den ordning som infördes 1968 men tar bort en del och försöker pröva oss fram. Det är väl ändå ett ganska egendomligt sätt att använda grundlagen? För visst prövar man sig fram. Det har grundlagberedningen själv förklarat. Det står uttryckligen: ”Det kan inte uteslutas att någon tids tillämpning av ett fakultativt granskningssystem kan ge erfarenheter av värde för beredningens slutliga ställningstagande hur laggranskningen bör anordnas enligt en ny regeringsform.” Där ges direkt anvisning på att vi skall införa ytterligare ett provisorium. Hur hänger det hela ihop?
Herr talman! Riksdagen var 1968 otillfredsställd med tanken att ta bort så många ledamöter från högsta domstolen och regeringsrätten som behövdes om man skulle ha tre fungerande lagrådsavdelningar. Men enligt de erfarenheter vi haft är detta inte nödvändigt annat än i ett rent nödläge. Utvecklingen visar klart, menar jag, att det var alldeles exceptionella förhållanden som under en del av år 1968 och en del av 1969 krävde en sådan anordning. Jag tror också att man kan gå längre än man då gjorde och inte anlita bara högsta domstolens ledamöter för arbete i lagrådet. Man kan ha inslag från annat håll. Man har haft det i någon mån, men man kan öka det inslaget. Det har inte sagts att regeringen har underlåtit att till lagrådet remittera några lagförslag som i och för sig har varit av sådan beskaffenhet att de borde ha remitterats dit av sakliga skäl. Sådana förslag som nu faller inom det obligatoriska området och som inte är sådana att man egentligen har sakliga skäl att kräva lagrådsgranskning kan, anser jag, formellt gå till lagrådet men där behandlas mycket översiktligt. Så görs väl också nu i mycket stor utsträckning. Jag tror därför att det nuvarande systemet kan fungera bra med två lagrådsavdelningar och för alldeles speciella undantagsfall, som jag tror att man inte behöver förutse inom överskådlig tid, en reserv i form av en kortare insats av en tredje lagrådsavdelning.
Herr talman! Utskottets ordförande hävdar den uppfattningen att det förslag som utskottsmajoriteten står bakom kommer att fungera på ett mycket bättre sätt än den nuvarande obligatoriska lagrådsgranskningen. Jag fäste mig vid ett uttalande i herr Georg Petterssons senaste anförande, nämligen att i fortsättningen kommer att granskas bara sådana ärenden i lag rådet som är av betydelse och vilkas granskning är angelägen för medborgarna. Jag ifrågasätter bestämt om utskottets ordförande kan utfärda några garantier i detta avseende. Det är just på den punkten som det råder delade meningar.

Herr talman! Tillåt mig börja med två små blommor till utskottets majoritet. Jag skall motivera varför jag överlämnar dessa blommor. Den ena blomman utdelas i anslutning till att i det moderata samlingspartiets motion förs ett resonemang om departementschefens uttalande rörande lagrådets framtida verksamhet. Departementschefen har sina funderingar och synpunkter på hur detta lagrådets arbete bör utformas. I motionen påpekas att det inte tillkommer departementschef att tolka grundlag, och det tillkommer inte heller regeringen. Det tillkommer ej heller riksdagen utan kan ske blott i den form som för grundlags stiftande är fastställd. I 8 21 regringsformen föreslås ingen ändring. Därför är det här resonemanget som departementschefen för när det gäller tolkningen av nuvarande 8 21 inte särdeles betydelsefullt. Detta resonemang i motionen tar utskottet icke upp till bemötande i sin skrivning. Jag måste därför utgå från att utskottet har accepterat vårt resonemang. Det finns ytterligare ett stöd för det antagandet, eftersom det på ett ställe i utskottets skrivning står talat om lagrådets arbetskapacitet ”inom ramen för gällande bestämmelser”. Den andra blomman, herr talman, är motiverad av att utskottet såvitt jag kan finna icke med ett ord berör departementschefens märkliga resonemang om parlamentarismen och lagrådet. Departementschefen har ju byggt mycket på det resonemanget i sin motivering.

Med parlamentarism menar man ju i dagligt tal att regeringen har underlag i parlamentet, att parlamentet har verkliga maktbefogenheter samt att statsminister eller premiärminister icke tillkallas av statschef på grundval av något personligt tyckande utan på grundval av majoritetsviljans förankring i parlamentet. Att det däremot skulle strida mot parlamentarismen att en regering inhämtar ett yttrande från ett icke parlamentariskt organ innan regeringen tar slutgiltig ställning till en fråga, är en ganska ny upptäckt, tror jag. Departementschefen kan finna visst stöd härför i ett lika oklart resonemang från grundlagberedningens sida, men det kanske inte i detta fall gör saken för honom så mycket bättre, eftersom departementschefen har tagit upp det resonemanget. Vill man verkligen värna om parlamentarismen i stort och i smått, finns det kanske andra arbetsuppgifter än att ta bort lagrådets obligatoriska granskning. För att ta ett exempel i smått, kanske då statsministern borde stanna kvar i kammaren under en viktig debatt i stället för att gå till ett gruppmöte. För att ta ett något viktigare exempel, kanske en partikongress i vissa avseenden icke skall känna sig överordnad Sveriges riksdag. Om man håller ögonen på sådana företeelser då värnar man kanske om parlamentarismen bättre än genom att avskaffa lagrådets obligatoriska granskning. Herr Alexanderson har redan tagit upp en del synpunkter på lagrådets arbetsbörda, och jag skall inte vidare fördjupa mig i det. Jag vill bara framhålla att jag undrar om departementschefen är beredd att skriva under på allt vad konstitutionsutskottets ordförande här sade. När jag lyssnade till herr Georg Pettersson fick jag det intrycket att i en ström skulle nu till lagrådet komma skattelagar, grundlagar, medborgarskapslagar, värnpliktslagar, ja, en rad lagar som lagrådet hittills aldrig behövt syssla med. Tillåt mig tvivla, herr statsråd, på den punk ten. Jag tror inte att det kommer att bli så, och jag har stöd för mina tvivelsmål i det faktum att en sådan utvidgning av lagrådets faktiska arbetsuppgifter knappast ens finns antydd i propositionen — men i utskottsutlåtandet. Därför är min fråga: Är justitieministern beredd att acceptera en sådan tolkning, vilken i så fall nära överensstämmer med författningsutredningens? Denna utredning ville dock, herr Pettersson, inte inskränka lagrådets obligatoriska verksamhet, utan utvidga densamma. Det står i utskottsutlåtandet att man kan nå en önskvärd flexibilitet i lagrådets arbete genom den här föreslagna ändringen. Ja, herr talman, det kan man förvisso. Man kan nå en utomordentlig flexibilitet alltefter antalet remisser som lagrådet får del av, vilket hädanefter alltså skulle ligga i regeringens hand. Men bara vi inte får en flexibilitet i kvaliteten på lagarna också — så att vissa är granskade, vissa inte, vissa är vägda noga och andra inte vägda alls i den instans det här gäller. Får vi en flexibilitet vad beträffar kvaliteten på lagarna blir det illa ställt. Jag tror att det vore bättre med mindre flexibilitet i lagrådets arbete. Det har i debatten hänvisats till att utskottsorganisationen har utbyggts, och det har också hänvisats till att den departementala granskningen har utbyggts. Jag ber om ursäkt, herr talman, men jag kan inte underlåta att citera vad Crusenstolpe skrev i mitten på 1800-talet. Han var mycket noga med att göra skillnad mellan ämbetsmäns och domares verksamhet.

Vad reservanterna har emot den ändring som nu skall forceras fram är delvis redan tidigare utvecklat. Man har faktiskt till och med haft anledning att fundera över vad det skall tjäna för syfte, att medan grundlagberedningen håller på att undersöka hur lagstiftningsarbetet i fortsättningen skall vara organiserat, genomdriva denna förändring. Man kan spekulera. Man vet inte varför detta görs. Arbetsbördan är ett skäl, men det förefaller inte särskilt rationeilt att ingripa när denna arbetsbörda är på nedgående. Det kan också, tyvärr, ges utrymme för andra funderingar. Har prestigeskäl kommit in i bilden? Har det förekommit spänningar mellan kanslihuset och detta närliggande byggnader? Det kan naturligtvis finnas personer, om vederbörande är så funtade, som känner sig pikerade av att lagrådet gör en obarmhärtig blåkriteanmärkning i kanten av ett förslag. Det kan finnas personer som reagerar negativt inför något sådant och som inte är glada åt att underkasta sig den utomordentligt stränga tentamen som en föredragning inför lagrådet praktiskt taget alltid innebär. Men andra — jag tror det övervägande flertalet — känner sig väl snarast lyckliga över att en sådan anmärkning kommer i tid, att en rättelse kan ske medan det ännu gives utrymme för rättelser, och över att därmed den produkt som de släpper ifrån sig dock blir fullvärdigare än den utan påpekandet i fråga skulle ha blivit. Jag tror därför att man inte skall bygga för mycket på prestigeteorin, även om den kanske kan ha spelat in i en del fall på några håll. Då återstår maktteorin, och den är väl inte så dominant i sammanhanget, men den kan ju också finnas där ibland. Det kan vara förargligt även för en person som sitter vid kungens rådsbord att få ett påpekande från en instans som man inte direkt kan inkompetensförklara, även om man kan kasta dess papper i papperskorgen och underlåta att ta minsta hänsyn till dem. Herr Alexanderson underströk med all rätt vilken vikt och vilket värde det har för riksdagen att få denna lagrådsgranskning som ett underlag för riksdagens arbete, eftersom ju lag stiftas i detta land av regering och riksdag tillsammans. Det är att märka att det redan 1809 inskrevs skyldighet för såväl riksdagen som Konungen att inhämta statsrådets och högsta domstolens tankar över lagförslag. Det var en dubbelverkande effekt — riksdagen och kungen — på den tiden — nu är det riksdag och regering — och denna dubbelverkande effekt hade väl bort få fortsätta ostörd medan grundlagberedningen söker sig fram till nya former. Talet om försöksverksamhet är inte särskilt markant annat än i grundlagberedningens yttrande — jag vill för undvikande av missförstånd tillfoga att jag inte hade tillfälle att delta i dess arbete på grund av offentligt uppdrag utomlands. Detta tal om försöksverksamhet märks inte så mycket i propositionen, fast det har återkommit litet i utskottet. Det säger sig självt — även därvidlag hänvisar jag till herr Alexanderson — vilket ringa värde försöksverksamhet kan ha just under denna period, då knappast erfarenheter av betydelse inför grundlagberedningens relativt nära förestående koncentration på området kan vinnas. Herr Sveningsson har flera gånger påpekat — också med all rätt — att det är ovanligt att grundlagar stiftas med hjälp av lottdragning i konstitutionsutskottet och med hjälp av en knapp majoritet i riksdagen. Vi har ju sedan länge vanan att ha ganska stor enighet i frågor som gäller våra grundlagar. Detta borde vara en anledning till tveksamhet hos regeringen, om den är i tillfälle att nästa år pröva frågan huruvida det kanske då vilande grundlagsförslaget skall framläggas för definitivt antagande.

Här har lagrådet verkat som en skyddsmekanism. Det är denna skyddsmekanism som regeringen nu vill inskränka med därav följande risker för lagstiftningens kvalitet, för rättssäkerheten och därmed til syvende og sidst för medborgarna själva.

Herr talman! Eftersom jag har ett uppdrag i grundlagberedningen som expert, tillika suppleant för folkpartiets representant i beredningen, vill jag här deklarera att jag under grundlagberedningens behandling av remissärendet uttalade mig emot ett avskaffande av den obligatoriska lagrådsgranskningen. Jag ansågs inte ha rätt att få detta intaget i remissyttrandet, men jag antecknade min mening till beredningens protokoll, och jag anser mig därför ha full rätt att nu rösta emot propositionen. I sak instämmer jag i allt väsentligt med vad fru Segerstedt Wiberg samt herrar Alexanderson och Hernelius anfört.

Som jag ser det är hela remissförfarandet uppbyggt på den grundtanken att regeringen skall inhämta yttranden från sakkunniga myndigheter och från organisationer som representerar folkrörelser etc. Enligt min uppfattning ingår lagrådsgranskningen som ett låt vara rätt specifikt moment i detta förfarande, avsett att garantera att även konsekvensen i lagstiftningen och den lagtekniska utformningen blir den bästa möjliga. Därför reagerar jag mot ett uttalande på sidan 37 i propositionen där det står att det bör ankomma på regeringen att ensam avgöra hur dess förslag lämpligen bör förberedas och utformas. Det är klart att regeringen måste ha ganska stor handlingsfrihet. Men just denna skyldighet att höra på andra — sakkunniga eller representanter för stora folkrörelser — tycker jag är en sak som inte bör lämnas åt regeringens gottfinnande utan vara en ärendegång som ingår i en demokratisk beslutsprocess. Därför tycker jag inte att det finns några principiella skäl för ett avskaffande av obligatoriet. Däremot är det klart att man, som herr Georg Pettersson antyder, kan diskutera en omfördelning av området där lagrådet skall höras och i övrigt lämna till regeringens fria skön att avgöra om den vill höra det även i andra fall. Men det är inte den saken vid diskuterar i dag. Jag vet inte om jag hörde rätt i herr Georg Petterssons anförande, om han verkligen sade att propositionens och utskottets ståndpunkt är att tre lagrådsavdelningar inte längre skall vara möjliga utan att man skall begränsa sig till två. Om han sade det måste det vara av misstag, eftersom det framgår av propositionen i den del som inte föranlett erinringar från utskottet, att man tänker sig möjligheten att även ha en tredje lagrådsavdelning. Jag skulle vilja ställa en fråga till justitieministern. Om det är så som konstitutionsutskottets ordförande här säger, att han för sin del inte tänkt sig annat än en omfördelning av de frågor i vilka lagrådet skall höras, skulle jag gärna vilja höra om justitieministern också delar denna mening. Med andra ord: om propositionens förslag går igenom, kan vi då utgå ifrån att inhämtandet av lagrådets yttrande kommer att ske i samma omfattning som hittills, måhända med en viss annan fördelning? Eller skall vi befara att man från regeringens sida kommer att tycka att det inte är så nödvändigt att höra lagrådet i en rad fall och att användningen av detta remissförfarande kommer att minskas. Svaret på den frågan är inte avgörande för mitt ställningstagande, eftersom jag anser att vi i varje fall bör ha den garanti som en obligatorisk lagrådsgranskning innebär. Men självfallet vore det av intresse att få veta regeringens avsikter på den punkten min fråga avser.
Herr talman! Jag vill börja med att säga att om någon inom oppositionen skulle tro att det är regeringens avsikt att söka slippa ifrån lagrådsgranskningen över huvud taget så är detta felaktigt. Jag kan svara herr Ernulf direkt, att man inte frivilligt avstår från att utnyttja någonting som är värdefullt. Jag anser att den granskning som lagrådet gör är av stort värde. Jag vill också framhålla att förslaget har tillkommit i första hand av praktiska skäl. Det finns enligt min mening också principiella motiveringar för det, och jag skall, herr Hernelius, strax motivera de principiella skälen. Att, som de borgerliga reservanterna syftar till, med utgångspunkt från rättssäkerhetsaspekten göra frågan om en obligatorisk eller fakultativ lagrådsgranskning till en stor principiell, konstitutionell fråga finns det inte något skäl till. För att börja med de praktiska motiveringarna som en del talare har efterlyst, har det under en längre tid visat sig svårt att förena en obligatorisk lagrådsgranskning med den ständigt ökande <lagstiftningsaktiviteten. Svårigheterna har sin orsak i att lagstiftningsarbetet inte är och av naturliga skäl inte kan vara en jämnt flytande arbetsprocess. Vissa lagförslag måste forceras fram om de skall kunna fylla den uppgift som de är avsedda att fylla. I andra fall rör det sig om mycket omfattande lagstiftningsprojekt som kan slutföras först efter långvariga förberedelsearbeten. Det är därför naturligt att belastningen på lagrådet kan variera från tid till annan. Ibland är det stora svårigheter att hinna få angelägna lagförslag lagrådsgranskade så att de kan behandlas av riksdagen i avsedd tid. Ibland är problemet med den ojämna tillströmningen att det är svårt att bereda sysselsättning för inrättade lagrådsavdelningar. Det är enligt min mening allvarligt att angelägna lagstiftningsprojekt måste läggas åt sidan eller försenas därför att det inte finns utrymme i lagrådet. För att undvika detta tvingades vi i början av 1968 att inrätta en tredje lagrådsavdelning. Denna har visserligen kunnat dras in för några månader sedan, men i motsats till herr Hernelius och andra vill jag inte utesluta att vi med nuvarande regler kan tvingas att sätta upp den tredje avdelningen på nytt. Det finns lagstiftningsprojekt som, när de skall till lagrådet, kan medföra att vi behöver denna avdelning igen. Jag vill dock fästa kammarledamöternas uppmärksamhet på att det hittills varit en praktiskt taget enhällig uppfattning att en ordning med tre lagrådsavdelningar inte kan godtas annat än som en provisorisk lösning. Det framhölls särskilt av lagrådet självt när vi öppnade möjligheten att inrätta den tredje lagrådsavdelningen, och det var en uppfattning som både regering och riksdag anslöt sig till. Det är mot bakgrunden av de praktiska och arbetstekniska svårigheterna som vi har tagit upp frågan om lagrådsgranskningen. Det är naturligt att man i första hand undersöker om man kan komma till rätta med problemen genom organisatoriska åtgärder. Det har vi också gjort, men svårigheter av de slag som jag redan har pekat på uppstår med varje sådan lösning. Det har således visat sig att om man inte bygger ut lagrådet så kraftigt att det medför avsevärda olägenheter för högsta domstolens och regeringsrättens dömande verksamhet och för planeringen av reformarbetet återstår inget annat än att upphäva systemet med obligatorisk lagrådsgranskning och att göra granskningen fakultativ. Jag övergår till de principiella aspekterna. Den obligatoriska lagrådsgranskningen är inskriven i grundlagen, och det är alltså bestämmelserna därom som nu föreslås skola upphävas. Jag har emellertid kommit till slutsatsen att det nuvarande systemet med obligatorisk lagrådsgranskning är mindre väl förenligt med modern parlamentarism. Jag har framhållit detta i propositionen men vill med hänsyn till vad som har anförts i reservationen och här i kammaren av herr Hernelius utveckla min uppfattning något. Modern parlamentarism innebär, som jag förstår den, bl.a. att den högsta styrande makten, d.v.s. regeringen, är underkastad kontroll endast av riksdagen. Regeringen har ansvar inför riksdagen och enbart inför riksdagen. Det stämmer inte med våra parlamentariska principer att ett expertorgan utan politisk förankring kommer in obligatoriskt i lagstiftningsproceduren och utövar en granskningsuppgift sedan riksdagen tagit ställning till frågan. Lagrådsgranskningen skiljer sig från den uppgift remissmyndigheter i allmänhet fullgör därigenom att lagrådet yttrar sig först sedan regeringen tagit ställning, medan ett vanligt remissyttrande föregår regeringens ställningstagande och ligger till grund för detta. Man kan också fråga sig varför just bara juridiska expertorgan skall sakgranska förslagen. Reservanterna svarar med att hänvisa till det som anförs i reservationen om att den obligatoriska lagrådsgranskningen är en garanti för att rättssäkerhetsintresset iakttas, och det är givetvis en mycket allvarlig sak när man tar upp en sådan aspekt. Man kan fråga sig vad som egentligen bör läggas in i begreppet rättssäkerhet. I den mån man med rättssäkerhet menar de enskilda människornas möjlighet till skydd för sin egendom och för liv och lem vore det väl ändå egendomligt om inte riksdagen skulle kunna utgöra ett tillräckligt skydd för att inte regeringen kommer med förslag som äventyrar den rättssäkerheten. När nu reservanterna har tagit upp denna aspekt och velat föra in den under rättssäkerheten så måste de lägga in en mer begränsad innebörd i begreppet.

Dessa lagrådets uppgifter, som är nog så viktiga, bör vara utgångspunkten för bedömandet huruvida lagrådets yttrande skall inhämtas. Regeringen svarar inför riksdagen för att lagrådets yttrande inhämtas utan någon tvingande regel därom. Med hänsyn till vad jag har anfört vidhåller jag att en obligatorisk lagrådsgranskning är mindre väl förenlig med modern parlamentarism. Det är en uppfattning — detta har även herr Hernelius framhållit — som också kommit till uttryck i grundlagberedningens yttrande i ärendet. Mot denna bakgrund är jag, herr talman, förvånad över att oppositionen här i riksdagen yrkar avslag på propositionen och därvid huvudsakligen åberopar principiella skäl. Herr Hernelius försökte uppställa olika teorier om anledningen till att regeringen framlagt denna proposition. Jag tror att herr Hernelius kan ta oss på orden när vi har angivit våra skäl; och jag skall för min del avstå från att söka framlägga någon teori om varför oppositionen har yrkat avslag på föreliggande förslag. reservationen lägger man stor vikt vid lagrådsgranskningens betydelse för att få fram från teknisk synpunkt fullgångna lagstiftningsprodukter. Jag har redan tidigare i mitt anförande erkänt att lagrådets verksamhet har stort värde för att garantera goda lagstiftningsprodukter. Meningen är också att vi i fortsättningen skall anlita lagrådet, men man behöver därför inte binda regeringen vid att på vissa områden alltid underkasta sina förslag lagrådsgranskning. Regeringen bör givetvis självständigt kunna ta ansvaret gentemot riksdagen för att dess lagförslag är tekniskt fullgångna. En fakultativ granskning ger åtskilliga fördelar. Bl. a. kan man hänskjuta endast en del av ett lagförslag till lagrådets granskning, om det är tidsbrist eller man på grund av att vissa delar i lagförslaget kanske inte är så betydelsefulla anser sig inte behöva denna granskning. Vill man ändå i ett i och för sig pressat läge utnyttja lagrådet, kan man — om det blir fakultativ granskning — hänskjuta bara den viktigaste delen av lagförslaget till lagrådet. Det kan finnas fall då det anses mer angeläget att snabbt genomföra en reform än att få hundraprocentiga garantier för att den är tekniskt perfekt i varje detalj. För människorna i gemen kan det många gånger vara viktigare att en reform blir snabbt genomförd än att den blir till alla delar tekniskt perfekt. Det förra kravet framträder med allt större styrka i vårt samhälle.

Det kan vara fråga om kommunallagstiftning, sekretesslagstiftning, grundlagar eller skattelagstiftning.

Herr talman! Herr Hernelius har i ett tidigare inlägg i denna debatt funnit anledning att kommentera vad som i går förekom i andra kammaren i ett helt annat sammanhang. Eftersom jag av en tillfällighet kom att bevittna den episod som herr Hernelius syftade på, anhåller jag om herr talmannens tillstånd att på denna speciella punkt kommentera herr Hernelius” inlägg här i dag. Herr Hernelius hade den goda smaken att hävda att statsministern skulle kunna bidra till parlamentarismens stärkande genom att avstå från att gå på sin partigrupps möte för att i stället lyssna till en pågående riksdagsdebatt. Han hävdade vidare att ett annat bidrag till parlamentarismens stärkande skulle vara att man inte lät partikongresser bli överordnade riksdagen. Man borde vara förvånad över ett inlägg av denna typ. Jag är det inte, därför att jag nu har en viss vana vid att lyssna till herr Hernelius. Herr Hernelius, som är en flitig granskare av konstitutionella och politiska förhållanden, vet naturligtvis lika väl som vi andra att riksdagspartierna utgör en viktig integrerad del av vårt politiska system. Han vet säkerligen också att det är av stor betydelse för parlamentarismens goda funktionerande att riksdagspartierna har tillfälle att regelbundet samlas och samråda om sina ställningstaganden till de frågor som kommer upp i riksdagen som helhet. Han vet också, att den goda sammanhållningen inom flertalet av riksdagens partier har utgjort en förutsättning för parlamentarismens lyckliga utveckling i vårt land. Han vet att det är naturligt att kräva så mycket disciplin och solidaritet av riksdagspartiernas medlemmar att de såvitt möjligt besöker vederbörande gruppers möten och att det är ungefär lika naturligt att partigruppernas ordförande i den mån de inte har andra utomordentligt pressande «uppgifter också försöker delta i mötena. Det var inför denna situation statsministern ställdes i går vid 17-tiden efter att ha deltagit i en debatt med alla de tre borgerliga oppositionspartiernas officiella talesmän, och till råga på allt därutöver en före detta partiledare, som begärde ordet vid 17-tiden. Statsministern visade ett stort tålamod med denna tämligen utdragna diskussion. Han lämnade emellertid debatten på ett sent stadium för att besöka sin egen partigrupp. Vad han därmed gick miste om, och som jag av vissa skäl kom att lyssna till, var ett inlägg av en partivän till herr Hernelius, ett inlägg som till sin form och sitt innehåll var så pinsamt att man allvarligt får hoppas — för hans egen skull — att det snart blir bortglömt. Så var det med den saken. Hur var det sedan med partikongressens överordnade ställning till riksdagen? Herr Hernelius vet också att partiorganisationerna spelar en betydande roll i vårt politiska liv och att det är av intresse i en levande demokrati att dessa partiorganisationer visar en betydande vitalitet. Det finns därvidlag olika traditioner inom olika partier. Speciellt inom det socialdemokratiska partiet finns det en lång tradition att medlemmarna genom distriktskonferenser och partikongresser skall ha möjligheter att ge klara uttryck för sina åsikter om hur partiets politik i riksdag och regering skall bedrivas. Detta är ett stort värde för en levande demokrati. Det är också, herr Hernelius, av värde för den svenska parlamentarismen, Det är nämligen angeläget att svenska parlamentariker har god kontakt med vad som rör sig bland deras uppdragsgivare. Alla är eniga om att kontakten mellan väljare och valda är en central fråga för den moderna demokratin. Det socialdemokratiska partiets medlemmar utnyttjar sina möjligheter härvidlag, ger sina åsikter till känna i åtskilliga frågor, och har gjort det i stegrad utsträckning vid senare års partikongresser, vilket också bidragit till ökad uppmärksamhet kring dessa kongresser. Jag tycker inte att detta är ett fenomen som man ur demokratisk och parlamentarisk synpunkt har anledning att beklaga. För min del välkomnar jag ansatser till en liknande utveckling också inom de borgerliga partierna, även om man till slut i uppriktighetens namn måste säga att det förefaller som om medlemmarna i moderata samlingspartiet alltjämt har en del att lära av socialdemokratin när det gäller den inre partidemokratin.

Jag uttrycker förhoppningen att den debatt som uppkommit, och som gått vid sidan av det ämne vi behandlar, inte måtte vidare utvecklas. Det var ju en kort anmärkning av herr Hernelius och ett långt anförande av herr Björk.

Herr talman! Jag skall ta herr talmannens uppmaning ad notam och inte syssla med herr Björk.

Och regeringen har ju alla möjligheter till nya synpunkter, till beaktande eller icke beaktande av vad lagrådet säger. Därmed följer, tycker jag, att justitieministerns resonemang om parlamentarismen är — förlåt mig — av ganska ringa värde i detta sammanhang. Det kan aldrig vara fel i en parlamentarism att ha så mycket fakta och synpunkter som möjligt tillgängliga innan lagar, med deras utomordentliga vikt, definitivt beslutas och sättes i kraft för att sedan av medborgarna efterkommas. Jag kan med andra ord inte acceptera det resonemanget som definition på parlamentarism, och jag vill också säga att jag gläder mig över att utskottet uppenbarligen inte heller accepterat det, eftersom det inte finns med i utskottsutlåtandet. Sedan hävdar justitieministern att det ibland är bättre med snabbt genomförda reformer än med tekniskt perfekta sådana. Detta kan i vissa lägen anses rätt. Men som resonemang för normala situationer är det inte hållbart, herr justieminister. Har man sådana synpunkter, då blir betänkligheterna inför dagens reform ännu större. Sedan kommer vi till rättssäkerheten. Med detta ord avses i detta sammanhang inte den rättssäkerhet som kom till uttryck i den debatt, som fördes här under förmiddagen, om säkerhet till liv och lem, säkerhet mot våld. Här gäller det den medborgarens rättssäkerhet som tar sig uttryck i att han har rätt att begära konsekvens i lagstiftningen. Han har rätt att begära att likartade principer ligger till grund för olika lagar, att det blir ett mosaiksystem som passar och som han har möjlighet att överblicka. Detta är rättssäkerhet.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

Herr talman! Herr Karl Pettersson har rätt i att tredje lagutskottet inte har kunnat ta någon hänsyn till de motioner som han och andra har framlämnat, men det beror på att det inte har funnits förutsättningar att tillstyrka motionerna. Utskottet har haft att bedöma läget i dess helhet, och vi kan naturligtvis inte se så snävt på det hela som herr Karl Pettersson har gjort. Det finns säkerligen andra sjöar i detta land än Kultsjön som kan åberopas när det gäller vattenregleringar och där man får skador på både fisk och annat. Men i ett läge där landet har ett verkligt stort behov av vattenkraft för att kunna driva industrin får man naturligtvis gå med på att stifta en lag som skall gälla undantagsvis, och här är det bara fråga om en ytterligt kort tid. Det skulle vara märkligt, om man i det läget skulle tvingas ta den hänsyn herr Pettersson vill enligt de argument som han här framfört. Vi får i stället utgå från att man skall ersätta de skador som uppkommer på grund av den extra reglering som man nödgas ta till nu. Utskottet har sakligt behandlat motionerna och propositionen, även om vi har haft kort tid på oss. Men alla vet hurudant läget är, och vi har naturligtvis varit nödsakade att ta hänsyn till detta. Beträffande den aktuella situationen i Kultsjön är det inte någon föraktfull kraftstyrka som man får fram genom den reglering som här föreslås. Man beräknar att få ut 70 000 kW-timmar genom regleringen, och det är sannerligen inte dåligt. Det kan betyda ganska mycket i det besvärliga elförsörjningsläge som vårt land befinner sig i.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

Herr talman! Jag är litet förvånad över herr Göran Karlssons yttrande. Att man inte kan se snävt på denna fråga är jag medveten om med tanke på det läge som råder från kraftförsörjningssynpunkt. Jag är också förvånad över herr Karlssons yttrande att det även finns andra sjöar än Kultsjön. Om herr Karlsson läser framställningen i motionen finner han att den gäller även andra sjöar som är i samma predikament som Kultsjön. Där har tidigare vattendomstol, vattenöverdomstol och Kungl. Maj:t haft den uppfattningen att man inte kunnat tillåta åtgärderna på grund av denna lagstiftning. Herr Göran Karlsson säger sedan att man inte har sett föraktfullt på dem som bor i dessa trakter och är berörda av frågan. Beträffande skaderegleringar framgår det av mitt tidigare inlägg på vilket sätt man kunnat bedöma regleringen av skador efter gällande förutsättningar. När man skall bedöma skadorna i november 1970 kommer dessa sjöar att vara återfyllda. Det blir då ganska svårt att i det läget kunna bestämma vilka skador det rör sig om. Herr Göran Karlsson säger också att 70 000 kilowattimmar är ett mycket stort krafttillskott, men jag vill ifrågasätta om det är så mycket jämfört med den totala produktionen.

Jag håller med herr Göran Karlsson om att läget kräver att vi på alla sätt försöker klara elbristen. Men jag vidhåller att det inte kan vara rätt att några enstaka fjällbor skall behöva åsamkas skador som de sedan har mycket stora svårigheter att få reglerade. Jag uttalar den förhoppningen att Kungl. Maj:t måtte påverka de myndigheter och företag som skall vidta här erforderliga åtgärder så att man får dessa ersättningsfrågor lösta.

Herr talman! I en motion som väckts under punkten ”Statens institut för företagsutveckling: Bidrag till främjande av företagsutveckling m.m.” har vi hemställt om att ett anslag till Norrland Centers verksamhet under 1970 skulle beviljas att utgå ur nämnda anslag. Jag vill gärna säga några ord i anslutning till detta. Utskottet är enigt på denna punkt. Tyvärr har man dock inte kunnat samla sig kring ett bifall till motionen. Jag känner till Norrland Centers uppkomst och hittillsvarande öden. Dess vagga stod nämligen i Byske. Det var bröderna Bergmark vid Futurumverken som lanserade denna idé, och för närvarande är det förre landshövdingen Manfred Näslund som är ordförande i styrelsen för Norrland Center. Det pågår en permanent industriutställ ning vid Kungsgatan här i Stockholm, där 150 företag från Norrland visar sina produkter. Tanken var att man skulle få ett fönster ut mot stora världen och att den norrländska företagsamheten på det sättet skulle exponeras. Det är ju känt att marknadsföringen är en mycket viktig del i industriverksamheten, och den blir det allt mera. Jag vill beklaga att man från utskottets sida inte nu har biträtt ett anslagsäskande, men jag vill gärna tolka utskottets utlåtande som välvilligt. Utskottet säger att det har en klar uppfattning om vikten av en effektiv marknadsföring av Norrlandsföretagens produkter. Utskottet framhåller vidare att det är ett betydelsefullt initiativ som Norrland Center tagit. Det finns enligt utskottets uttalande anledning att överväga hur verksamhet av den karaktär som Norrland Center bedriver skall främjas, men utskottet är inte nu berett att förorda särskild medelsanvisning, vilket vi krävt i motionerna. Jag vill, herr talman, tolka utskottets skrivning så att utskottet är berett att söka förmå Kungl. Maj:t att med allvar undersöka dessa frågor. De kräver sin lösning och betyder oerhört mycket för det norrländska näringslivets utveckling. Jag har mot bakgrund av denna tolkning vissa förhoppningar, och jag saknar därför anledning att i dag ställa något särskilt yrkande.

Herr talman! Under denna punkt i utskottsutlåtandet behandlas det statliga stödet till teknisk forskning och utveckling och anvisandet av ett reservationsanslag om 95 miljoner kronor till STU. Såväl i propositionen som i utskottsutlåtandet framhålles den stora roll som den tekniska utvecklingen spelar för vårt lands ekonomiska tillväxt och so ciala utveckling, och det råder allmän enighet om vikten av målmedvetna satsningar på åtgärder som främjar teknisk utveckling och en snabb innovationstakt. Det är också enligt majoritetens mening väsentligt att genomföra en ökad satsning från samhällets sida, och man påpekar att STU här har en utomordentligt viktig uppgift att fylla. Styrelsen för teknisk utveckling har i sina petita framhållit, att behoven av medel för tekniska forskningsprojekt och industriell utveckling är stora, och uttalar samtidigt att styrelsen för de båda senaste budgetåren tvingats avslå i och för sig väl motiverade ansökningar om anslag. Anslagen för kommande budgetår är i stort sett oförändrade. Vid en föredragning i statsutskottets femte avdelning av generaldirektören för STU har klarlagts att medelsanvisningen inte tilllåter några nya ambitioner, utan man måste hålla sig på i stort sett oförändrad nivå. Detta rimmar illa med det vackra talet om målmedvetna satsningar och departementschefens uttalande om att han delar STU:s uppfattning om önskvärdheten av en ökad statlig insats inom flera av styrelsens verksamhetsgrenar. Det finns en tidtabell för STU:s stat och utveckling. I propositionen nr 68 år 1968 angående ökat stöd till teknisk forskning och industriellt utvecklingsarbete talade man om att det var en omfattande reform av det statliga stödet. Det fanns visserligen vissa detaljer som man var oenig om här i kammaren, men alla räknade väl med att reformen skulle innebära en betydande satsning i ekonomiskt hänseende. Att döma av statsutskottets utlåtande nr 13 i anledning av statsverkspropositionen år 1969 trodde man tydligen också att det skulle bli en betydande ökning, men i verkligheten var det ingen ökning alls. Jag skall be att få anföra ett citat ur detta betänkande.

I övrigt är det fråga om rena bokföringstransaktioner. Jag skulle också gärna vilja anföra ett mycket kort citat ur årets statsverksproposition på sidan 2. Det heter där: ”Samarbete mellan samhälle och näringsliv är ett nödvändigt instrument för en aktiv näringspolitik.” Med ledning av detta citat skulle jag gärna vilja till industriministern säga några ord. Näringslivet satsar ungefär en miljard kronor per år. Det är en given sak att det är nödvändigt med ett förtroendefullt samarbete. I många fall behövs det en synkronisering av insatserna mellan staten och det enskilda näringslivet. Hur detta samarbete skall fungera förtroendefullt, är i hög grad beroende av industriministerns agerande. En departementschefs uttalande i olika sammanhang studeras även av näringslivets folk, och angrepp på det enskilda näringslivet stämmer inte alltid överens med talet som en samarbetsönskan. Jag har här ingen anledning att rada upp några exempel, men känslan av en förtroendeklyfta mellan staten och näringslivet som håller på att vidgas är för mig synnerligen allvarlig. Jag tror därför att man, om man talar om samarbete och om man är intresserad av ett förtroendefullt samarbete, bör komma ihåg att man i alla sammanhang uppträder som ansvarigt statsråd för svenskt näringsliv, både enskilt och statligt. I motionen 1: 763 av herr Wallmark har yrkats på en höjning av anslaget med 5 miljoner kronor. Den begärda höjningen är synnerligen blygsam i relation till behovet och även i relation till de ökade insatser av ekonomisk natur som det svenska näringslivet i dag gör när det gäller forskning och utvecklingsarbete. Motionen bör därför beträffande anslagsfrågan närmast ses som ett påpekande för att visa hur regeringen talar i vackra ord om ökade insatser men sedan vägrar att ställa erforderliga resurser till förfogande. Herr talman! Jag ber med det anförda få yrka bifall till reservationen.

Herr talman! När det gäller anslaget till STU vill jag understryka att det i sak inte råder några delade meningar mellan utskottsmajoriteten och reservanterna.

Jag anser för min del att den positiva inställningen i en fråga inte utan vidare har att göra med behandlingen av anslagsfrågan vid en viss tidpunkt. I ett sådant här sammanhang när det gäller att ta ställning till en budget där så många önskemål sammanstrålar blir det alltid en fråga om avvägning mellan de olika önskemålen. Efter den avvägningen har nu STU fått sitt anslag. även om det inte innebär någon avsevärd förhöjning i förhållande till innevarande år så föreligger det utan tvekan inte nå gon risk för att styrelsens verksamhet skall behöva bromsas upp. För det första har det i viss mån skett en uppräkning. För det andra finns det enligt de uppgifter vi fick i samband med utskottsbehandlingen möjligheter till vissa omregleringar mellan de olika budgetåren. Genom dessa regleringar kan man anpassa verksamheten på ett för styrelsen och verksamheten positivt sätt. Vi kan därför vara eniga om att vi oavsett ställningstagande i anslagsfrågan stöder den här verksamheten i en positiv anda. Med den anslagsframställning som ligger på kammarens bord kan verksamheten säkert också vidareutvecklas i den takt som har förutsetts.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

Herr talman! Jag vill göra några kompletteringar till vad som nyss sades när det gäller att bedöma anslagsanvisningen till styrelsen för teknisk utveckling. Dessutom gjorde herr Ottosson en utvikning i sitt anförande med en fråga till mig, vilket utgör ytterligare ett skäl till att jag skall be att få ta kammarens tid i anspråk ett ögonblick. Om man skall se på vad som hänt med anslagen till styrelsen för teknisk utveckling kan man dels studera anslagen såsom de redovisas i statsverkspropositionerna, dels också — och jag menar att det är det riktiga — undersöka vilka resurser som styrelsen har haft disponibla under de olika åren. Det senare har styrelsen redovisat för det gångna budgetåret och för innevarande budgetår. Gör man det finner man en väsentlig expansion i styrelsens tillgängliga medel. Man kan alltid säga att en ytterligare ökning i och för sig hade varit önskvärd, och det är klart att detta också är min uppfattning, men vi måste se en budget som resultatet av en avvägning av många angelägna behov. Låt oss se på den faktiska utvecklingen. Vi finner då, vilket framgår av styrelsens petita, som är återgivna i huvudtiteln, att de medel som disponerades 1968/69 under styrelsens första verksamhetsår uppgick till 80 miljoner kronor. Styrelsen för teknisk utveckling har inte bara disponerat budgetmedel utan också under de gångna åren haft tillgång till medel från Malmfonden och andra tidigare medelsanvisningar. Följande år, d.v.s. det budgetår vi nu är inne i, är — fortfarande med hänvisning till de i huvudtiteln återgivna petita — de disponibla medlen uppe i 106 miljoner kronor, vilket är en väsentligt större ökning än den som riksdagen diskuterade i fjol. Nu har jag inhämtat — och jag tror att även utskottet har fått de uppgifterna av generaldirektören — att den disposition som styrelsen gör innebär att man under innevarande år kommer att förbruka 95—96 miljoner kronor. 1968/ 69 disponerades 76—77 miljoner. Det är alltså en uppgång med omkring 20 miljoner kronor. För innevarande budgetår kommer emellertid de faktiskt tillgängliga medlen att uppgå till 108 miljonor kronor. Den totala ökningen ligger således något under fjolårets, men den reella ökningstakten är större. Jag är ledsen att behöva driva denna budgetexercis med kammaren, men från fjolårets ökning skall vi, som vi diskuterade mycket då, dra ifrån att vi det året lade ökade uppgifter på styrelsen. Styrelsen fick i uppdrag att täcka komplementkostnader, vilket den enligt det tidigare budgetsystemet inte behövde göra när den finansierade forskningsuppdrag. Dessutom övertog styrelsen en stor del av Atomenergis långsiktiga forskningsverksamhet. Det betyder att de facto är redan vid budgetanvisning en ökningstakten större i år än den var i fjol. Låt mig dessutom tillägga något som — jag kan erkänna det — inte explicit framgår av huvudtiteln, nämligen att vi har under prövning det förslag som varvskommittén framlade. Dess betänkande blev icke offentliggjort förrän efter budgetens offentliggörande. Kommittén har ju föreslagit rätt betydande statliga insatser till varvsindustrins forskningsoch utvecklingsarbete. Den ställning som regeringen har tagit till det förslaget kan jag inte avslöja i kammaren i dag. Propositionen är ännu inte lagd på riksdagens bord, men den kommer om ungefär tio dagar. Jag kan ändå säga så mycket — och att avslöja en kommande proposition kanske anses något mindre opassande när det sker här i kammaren — att ökade anslag kommer att ställas till STU:s förfogande för detta ändamål redan för det budgetår som vi nu diskuterar, alltså 1970/71. Redan den finansiella ram som styrelsen har att röra sig med uppvisar därför en ökningstakt som i nuvarande budgetläge måste framstå som ett klart uttryck för den prioritering vi gör av styrelsens verksamhet.

Det betyder att på de av styrelsen prioriterade områdena kommer ökningen i aktiviteten att vara väsentligt mycket större än vad som framgår av den genomsnittliga totala uppräkningen av anslaget. Låt mig också säga att det finns en inte oväsentlig nyhet i budgeten som ökar effektiviteten i hanterandet av våra forskningsresurser på det här områ det. Kom ihåg att väldigt mycket av arbetet på det här området måste bestå i effektivisering av de resurser vi har och inte bara i att totaliteter öka dem.

Det ökar, menar jag, högst väsentligt slagkraften och utbytet av de resurser som vi nu beslutar att tilldela styrelsen. Jag tror att jag med vad jag här har sagt åtminstone delvis har kunnat korrigera den beskrivning av anslagsutvecklingen och behandlingen av styrelsen i årets budget som getts här i kammaren av bl.a. herr Ottosson. Sedan vill jag bara i korthet ta upp vad herr Ottosson sade om behovet av samarbete och synkronisering. Det är ju självklart att hela detta arbete på utvecklingssidan är och måste med nödvändighet vara en fråga om ett samarbete mellan de, om jag så får säga, fritt disponibla statliga medlen, de rörliga statliga medlen, och industrins i de olika företagen bundna tillgångar. När vi talar om samarbete mellan statliga myndigheter och näringsliv, vill jag framhålla att vi i styrelsen för teknisk utveckling har ett konkret och praktiskt exempel, fjärran från den litet uppjagade tidningsdebatt som vi kan följa i pressen, på hur detta samarbete fungerar på ett mycket konstruktivt och produktivt sätt. Jag måste verkligen be herr Ottosson att inte bara komma med ett, om jag så får säga, halvkvädet eko av den diskussion som nu pågår och anklaga mig för att komma med uttalanden som skulle skapa en förtroendeklyfta mellan regeringen och näringslivet. Herr Ottosson påstår att vad en industriminister säger är vik tigt, något som jag naturligtvis är tacksam att få höra av herr Ottosson. Han säger också att jag borde — underförstått: jag gör det inte — i mina uttalanden visa ansvar, inte bara för den offentliga sektorn, de offentliga företagen, utan också för den privata företagsamtens utveckling. Jag vore tacksam om herr Ottosson kunde återge något uttalande av mig som han vill lägga till grund för den anklagelse som han riktar mot mig.

Herr talman! När jag talade om ökade anslag och gjorde en jämförelse mellan olika år — det är i och för sig inte så lång tid, det medges, men det är den tid som STU har fungerat — kunde jag naturligtvis inte ta hänsyn till andra pengar än dem som finns anslagna till STU i propositionen. Jag känner alltså inte till vad statsrådet Wickman har i sin portfölj eller i sin skrivbordslåda. Det är fullkomligt omöjligt för mig att veta sådant. Jag måste basera debatten på det faktiska sifferunderlag som jag har till mitt förfogande. Både herr Bertil Petersson och statsrådet Wickman talade här om att det inte bara är de angivna anslagen som står till förfogande utan man har dessutom vissa möjligheter att göra vissa omflyttningar. Jag skulle vara väldigt tacksam över att få reda på hur mycket dessa omflyttningar ökar kapitalet för STU. Jag har en känsla av att en omflyttning i och för sig inte innebär en ökad kapitaltillgång. Statsrådet Wickman nämnde också att man har vunnit en ytterligare fördel genom det förslag i årets proposition som innebär att större belopp reserveras för långsiktiga avtal. Jag håller gärna med om det, men då fordrar jag att statsrådet Wickman håller med mig om att det kommer att stå ett mindre belopp till förfogande för de icke långsiktiga avtalen och de forskningsprojekt av mindre långsiktig karaktär där man ger engångsanslag. Där har man faktiskt begränsat möjligheterna i dag i relation till tidigare förhållanden. Statsrådet Wickman kom även in på vad jag hade nämnt om samarbete. Får jag först och främst säga att det är väldigt angeläget vad alla statsråd yttrar, ty de talar inte bara för ett visst parti. De innehar en ställning och talar för hela landet, vilket har en viss betydelse. Jag är inte ute efter någon skalp, men när det gäller samarbetet med näringslivet vill jag åberopa vad som hände häromdagen i Sparfrämjandet där professor Dahmén höll ett föredrag och talade just om denna förtroendeklyfta. Han sade också att den håller på att vidgas. Jag kommer från en industribygd och vågar påstå att jag har en viss kontakt med näringslivet genom att jag sitter i närlingslivets organisationer, och jag har inte kunnat undgå att konstatera vad jag här i all vänlighet framfört. Man skall nog inte negligera dessa kritiska synpunkter. Det kan finnas anledning att ta sig en funderare över vad de innebär. Man kan självfallet ha olika anspråk på respekten för sina uttalanden, men vare sig det gäller den ena typen av kongress eller den andra tycker jag att man skall föra ungefär samma språk.

Herr talman! Jag skall inte förlänga debatten med herr Ottosson när det gäller att exercera med STU:s anslag. Det viktiga är att ha klart för sig vilka medel som styrelsen faktiskt har disponerat. Redan vid en jämförelse på grund av det material som är tillgängligt i statsverkspropositionen står det som jag sade klart — jag skall inte upprepa detaljerna — att en ökning har skett som jag menar är ett klart uttryck för en prioritering av ifrågavarande verksamhet. Jag har självfallet inte menat att herr Ottosson i sina kalkyler skulle ha kunnat ta hänsyn till att den ökningen kommer att bli större. Jag vill dock nämna detta som en information när vi nu diskuterar styrelsens fortsatta aktivitet. Jag vill komma tillbaka till herr Ottossons uppträdande i frågan om förtroendekrisen. Herr Ottosson började med att ta upp uttalanden från min sida och därvid just åberopa mig som industriminister. Han ville göra gällande att jag med mina uttalanden skulle ha skapat en förtroendeklyfta. När jag sedan begär att herr Ottosson skall precisera vad han menar med denna anklagelse mot mig kryper han undan och nämner någonting om att det också finns andra uttalanden. Han säger att man skall tala på samma sätt inför en kongress, vilken kongress det än gäller, som man gör här i kammaren eller inför andra fora. Jag tycker att detta är en mycket allvarlig anklagelse, herr Ottosson, och jag bestrider bestämt vad herr Ottosson här har anklagat mig för; jag tycker det är lika bra att vi håller oss till mina uttalanden eftersom det är jag från regeringens sida som råkar vara närvarande i kammaren i dag. Herr Ottosson bör verkligen inför kammaren precisera detta smygtal om någon form av dubbelspel, som så ofta förekommer. Det räcker inte att åberopa professor Dahmén som refererar stämningar. Det har visserligen på sina håll förekommit stämningar av detta slag — och det kan i och för sig vara ett problem — men när dessa karakteriseras som något slags förtroendeklyfta gör man sig enligt min mening skyldig till en våldsam uppförstoring. Detta tal stämmer inte med den erfarenhet jag har från mina kontakter; men, all right, det kan hända att mina kontakter är färgade av att det är jag som har dem, och jag skall därför inte tillmäta dem något avgörande bevisvärde. Det väsentliga är dock att vi inte för till torgs allmänna påståenden om stämningslägen utan verkligen försöker pre cisera debatten. Detta gäller inte bara herr Ottosson — det vill jag säga — utan det gäller också andra som talar på ett enligt mitt förmenande lättsinnigt sätt om förtroendeklyftor. Det bör kunna resas krav på att verkligen få preciserat vad det är man vill och vilka krav från regeringens sida som man upplever såsom skapande förtroendeklyftor. Om ni håller er till regeringens faktiska politik, till våra deklarerade avsikter, kommer det att bli mycket svårt att inför en större allmänhet få gehör och förståelse för att här skulle föreligga orsaker till vad ni kallar en förtroendeklyfta. : Ingen skall dock tolka detta så att jag i och för sig skulle vara rädd för att säga saker som näringslivet inte tycker om att höra. Det finns en tendens hos näringslivet i dag att betrakta vad jag anser ur mycket naturliga och fundamentala behov framsprungna krav på näringslivet som ett misstänkliggörande av näringslivet. Jag har sagt i olika sammanhang, senast inför ett annat forum i dag, att detta sätt att resonera är ovanligt litet konstruktivt när det gäller att delta i en debatt.

Denna debatt pågår i vårt land och i andra länder. Det är naturligt, därför att vi står inför problem som delvis är nya. Jag tror att man just därför kan säga att en del av reaktionerna på sätt och vis är uttryck för en yrvakenhet inför ett delvis förändrat debattklimat. Men jag anser att den djupare anledningen till att debatten förändrats i och för sig inte är en ändrad målsättning — jag talar nu för mitt eget parti — utan framför allt att nya problem dykt upp, som det är angeläget att lösa. Man kommer sannerligen inte närmare lösningarna av de problemen genom att tala om förtroendeklyftor.

Herr talman! I och för sig kan det kanske tyckas opåkallat att jag lägger mig i debatten. Jag gör det med anledning av en del uttalanden och frågor av statsrådet Wickman. Han talade om en ”uppjagad debatt” som herr Ottosson inte borde ha blandat sig i. Han frågade: Vad har vi egentligen gjort för fel från regeringens sida? Många av hans tongångar var så pass sansade och balanserade att det finns anledning att vara tillfredsställd över dem. Det hade funnits anledning att använda motsvarande tongångar i andra sammanhang. Statsrådet Wickman gjorde gällande att herr Ottossons uttalanden utgjorde halvkvädna ekon från dagspressens angrepp på regeringen och på honom själv. Han hävdade att förtroendet mellan näringslivet och staten — och förtroendet mellan näringslivet och statsrådet Wickman inte skulle vara ens tillnärmelsevis så dåligt som man på sina håll ville göra gällande. Det finns inte någonting — menade han — i regeringens faktiska politik som ger anledning att dra de slutsatser som herr Ottczson dragit, nämligen att förtroendet inte är vad det skulle vara. Herr talman! Jag står liksom herr Ottosson med båda fötterna i det svenska näringslivet. Jag vet att jag talar sant när jag säger att förhållandet mellan statsmakterna och näringslivet inte är vad det borde vara. Det finns naturligtvis utrymme för graderingar och nyanseringar, men så mycket är ändå obestridligt, att det i den ekonomiska situation vårt land befinner sig i hade varit önskvärt om stämningsläget och relationerna mellan statsmakterna — inte minst industriministern — och det svenska näringslivet varit bättre. Det har förekommit misstänkliggöranden och angrepp — kanske inte så mycket från statsrådet Wickmans sida, men från andra representanter för regeringspartiet — som skapat detta bristande förtroende. Det är oroande för den ekonomiska utvecklingen i vårt land. Men det mest intressanta är den utmaning som statsrådet Wickman riktade till herr Ottosson och till oppositionen som helhet när han ställde frågan: Kan ni återge något enda uttalande från min sida som kan vara ägnat att skada förtroendet? Jag skall plocka fram ett — det finns säkerligen fler. Dessförinnan vill jag dock säga att de uttalanden om hur stor sektor av det svenska näringslivet som skall förstatligas, som herr Wickman tidigare gjort, givetvis inte är ägnade att skapa det förtroende som han nu säger sig efterlysa och som vi alla efterlyser. Men det jag nu särskilt tänker på gjorde herr Wickman i en debatt med herr Burenstam-Linder i andra kammaren i december förra året och däri riktades ett hårt angrepp mot den svenska läkemedelsindustrin som skulle ha använt alla möjliga fula metoder för att komma åt Vitrum, som jag tror det var om jag inte minns alldeles fel.

Nu har ju den svenska läkemedelsin dustrin och även andra intressenter på det här området skrivit till statsrådet och opponerat sig och talat om att den beskrivning som herr Wickman har lämnat är alldeles felaktig. Jag har inte kunnat finna att herr Wickman i anledning därav medgivit att hans fördömanden och beskyllningar varit alltför kategoriska, att det fanns utrymme för nyanser eller att han hade anledning att ta tillbaka. Jag tycker inte att vi har rätt att kräva att representanter från regeringens sida inte skall kunna kritisera förhållandena i näringslivet. De har samma rätt som alla andra. Men när en industriminister riktar anklagelser och angrepp mot näringslivet har de en betydligt större genomslagskraft än när andra människor gör det. En industriminister, eller en representant för regeringen över huvud taget, måste därför vara mycket försiktigare när han riktar beskyllningar mot utomstående. Vederbörande måste veta vad han säger att det är sant och riktigt och att han kan stå för det. Och skall han rikta kritik, får han inte använda formuleringar som ”enligt vad jag inhämtat”, ”man lär” etc. Då skall han själv kunna stå för vad han säger. Jag har alltså, herr talman, här redovisat ett exempel på uttalanden som i varje fall inom branschen verkligen inte är ägnade att skapa något större förtroende mellan stat och näringsliv. I andra sammanhang — förresten på nämnda telekongress — tror jag att herr Wickman slutat med att uttala önskemål om att det skulle finnas förutsättningar för ett förtroendefullt samarbete. Det räcker inte bara att tala om detta — man måste också själv visa prov på sådan återhållsamhet i sina omdömen att man lägger grunden till ett förtroendefullt samarbete.

Herr talman! Jag förstår att den mycket försynta framställning som jag gjorde till herr statsrådet var litet känslig, och jag medger gärna att det inte är ens fel när två träter. Men å andra sidan tror jag inte att det finns en man i detta land som kan allting. Man får finna sig i att vi har ett enskilt näringsliv som byggt upp det här landets välstånd. De enskilda människor som är engagerade där kan också en del i dessa frågor. Jag tror därför inte att man skall mästra, det kan vara fråga om uppfostran också. Sedan säger herr statsrådet att jag har haft en benägenhet att lyssna till smygtal. Jag är inte av den typen, herr statsråd. Vad jag åberopade här var kanske ett allmänt föredrag i och för sig, men framför allt var det kontakten med ett mycket stort antal människor som nu med beklagande konstaterar att man börjar fjärma sig från varandra i stället för att närma sig varandra i en situation där samarbetstanken behöver konsolideras mycket hårdare än vad som gjorts i dag. Jag tror därför att om man skall få en konstruktiv utveckling till stånd får man från båda håll — det medger jag gärna — använda en något annorlunda typ av framställningskonst än vad som gjorts vid vissa tillfällen.

Herr talman! Nu börjar jag förstå vad herr Bohman och herr Ottosson menar skall vara i stor utsträckning grundläggande för förtroendet. Det är i verkligheten att en regering vinner förtroende från näringslivets sida om denna regering i stort sett är passiv på de områden där den nuvarande regeringen vill driva en aktiv politik. Det är aktiviteten som sådan, som i grunden är vad ni kallar det förtroendestörande elementet. Om det är den meningen ni lägger in i ert krav på återställandet av förtroendet, då är jag ledsen att behöva säga att jag inte är rätt man att återställa förtroendet. Jag säger detta trots att det verkligen inte bara är en läpparnas bekännelse när jag många gånger — till tjatighet — har upprepat att vi är angelägna om samarbete med det privata näringslivet. Men jag har, vilket kanske heller inte är alldeles ovanligt, en något högre tanke om detta privata näringsliv än herr Bohman och herr Ottosson ger uttryck åt här.

Jag har tidigare sagt på partikongressen och andra kongresser liksom på Grossistförbundets årsmöte, att den svenska industrin under överskådlig tid kommer att i dominerande grad befinna sig i privat ägo. Industrin upplever behovet av samarbete med ett mycket aktivare samhälle än tidigare just för att nå den kraftsamling som är nödvändig för att lösa de probiem som det privata näringslivet i hög grad brottas med. Herr Bohman tog nu två exempel, och det är bra att vi äntligen får exempel för att kunna konkretisera debatten. Hans första exempel var ett uttalande som figurerade omedelbart efter valet 1968, där en journalist lade i min mun att mitt mål var att utvidga den statliga industrigruppen till att omfatta 25 procent av den svenska industrin. Poängen i mitt svar till denna journalist var att jag vägrade att ange något särskilt procenttal, därför att jag ansåg frågan var ställd på ett fullkomligt meningslöst sätt. Jag sade att den omfattning de samhälleliga industriengagemangen kommer att få blir beroende av de problem som uppstår och vår förmåga att lösa dessa problem. Vi kan inte i dag avgöra i vilken omfattning lösningen av problemen kommer att leda till statligt ägande i industrin. Jag har sagt att detta statliga ägande kommer att öka antingen i form av att de statliga företagen expanderar eller i form av statlig medverkan i nya eller existerande företag. Men hur mycket och hur snabbt är omöjligt att ange. Det skulle förvåna mig mycket om vi inte under innevarande år får återkomma med praktiska exempel på den politiken. Alla i denna kammare utom företrädare för moderata samlingspartiet vet att det är ett faktum att varje gång som de allmänna principerna i den politiken omsätts i praktisk handling kan vi nå i stort sett total enighet om att de lösningar som vi kommit fram till var riktiga från samhällets synpunkt. Jag tänker bl.a. på fallet ASEA Atom och fallet Uddcomb, och det kommer flera sådana fall i framtiden. Detta var det ena exemplet. Det andra exemplet var de uttalanden jag gjorde om hur den privata läkemedelsindustrin hade reagerat på Apotekarsocietetens förvärvande av Vitrum för tio år sedan. De uppgifter jag där lämnade kom av naturliga skäl från den part som utsattes för de aktioner jag beskrev. Jag beskrev dem på ett sådant sätt för att visa att detta var den ena parten och en part vars uppgifter det enligt min mening finns anledning att sätta tro till. Den redovisningen har jag lämnat, och jag vet att det nu sent omsider kommit vissa bemötanden. Jag får inom kort tillfälle att återkomma till denna fråga med en belysning av vad båda parter har anfört i frågan. Jag får också anledning återkomma till läkemedelsindustrins sätt att agera; jag skall inte göra det nu för att inte föregripa den diskussion som vi snart kommer att ha om Apoteksbolaget i denna kammare och i medkammaren. Som ett exempel på uttalanden som icke skulle vara tillåtna för en industriminister kan jag inte acceptera dem; skulle det inte vara tillåtet att diskutera hur den privata industrin i vissa fall agerar, på samma sätt som vi självfallet och öppet diskuterar hur statliga företag agerar? Över huvud taget har debatten kring de statliga företagens handlande en helt annan öppenhet och en helt annan intensitet än debatten när det gäller privata företag. Det är därför milt uttryckt en balansskapande funktion att också tala om — och varför inte ibland kritiskt — hur det privata näringslivet agerar. Detta innebär inte alls något utdömande eller misstänkliggörande av det privata näringslivet. Men att privata företag skulle kunna göra anspråk på att skyddas från kritik tror jag är ett krav som varken herr Bohman eller herr Ottosson egentligen anser vara eftersträvansvärt. Jag vill endast upprepa vad jag sade från början: Låt diskussionen om relationerna mellan staten och näringslivet basera sig på våra handlingar och våra egna uttalanden om vår politik och vad vi planerar med denna politik.

Jag tror att vår debatt skulle må väl av om inte detta lades till grund för en mer allvarlig diskussion om det mycket viktiga problem som gäller förhållandet mellan stat och näringsliv.

Herr talman! I den mån ett sådant här meningsutbyte är ägnat att rensa luften är det tillfredsställande, även om det kommer sent på dagen. Jag vill upprepa att anledningen till att jag blandade mig i debatten var frågan från statsrådet Wickmans sida: Kan ni tala om ett enda fall som lett till bristande förtroende? Jag svarade på hans fråga och nämnde ett fall. Jag skall återkomma till det. Men sedan gick statsrådet Wickman längre i sin argumentation, och jag tycker att det finns anledning att fullfölja de tankegångar han drog upp. Han frågade om vi inte har rätt att rikta kritik mot näringslivet. Skall vi vara passiva? Är det vad herrar Ottosson och Bohman är ute efter? Självfallet inte! Det skulle bara fattas, om inte regeringen hade både rätt och skyldighet att påtala missförhållanden inom näringslivet så att det som är vrångt kan rättas till. Med lagstiftning och andra statliga åtgärder kan statsmakterna ingripa mot det som är fel. Ett blandekonomiskt system är aldrig fullkomligt; det uppkommer alltid missförhållanden och avarter i ett sådant system just därför att det är fritt. Då är det regeringens skyldighet att gripa in. På den punkten föreligger inga delade meningar. Vi skall emellertid inte glömma bort — jag har en känsla av att statsrådet Wickman ibland gör det — att han liksom regeringens övriga ledamöter representerar den politiska makten. När de gör sina uttalanden lägger man mycket större vikt vid dem än vid t.ex. mina uttalanden. Bakom er står makten, och ni kan genomföra nästan vad ni vill. Vi däremot kan inte genomföra våra önskemål förrän vi har fått den makt ni nu besitter. Där är vi tyvärr ännu inte. Det är framför allt mot den bakgrunden som vi kritiserar, inte bara statsrådet Wickman utan även andra regeringsrepresentanter som gör ansvarslösa uttalanden. Jag skall inte nu namnge kolleger till statsrådet Wickman, eftersom det bara är vi två som debatterar. Jag anser statens uppgift beträffande näringslivet är att stimulera det att utnyttja alla de latenta resurser som finns och att åstadkomma den kraftsamling — statsrådet Wickman har själv talat om den — som vi i dag behöver. I det hänseendet säger sig statsrådet Wickman nu ha samma uppfattning som jag. Jag har en högre tanke om näringslivet än vad herrarna har, sade statsrådet Wickman, och jag har i mitt umgänge med representanter för näringslivet funnit en växande insikt om behovet av samarbete, menade han vidare. Ja, herr talman, det har alltid funnits en bestämd uppfattning i det svenska näringslivet om behovet av samarbete med statsmakterna. I regel har också samarbetet med statsmakterna varit gott, även om det nu börjat brista. Man kan emellertid fråga sig om den omständigheten att så många företagare i dag nöter trapporna i kanslihuset eller står i kö hos AB Statsföretag och på andra håll för att bjuda ut sina företag till den statliga sektorn är ett uttryck för förtroende. Är det inte snarare ett uttryck för misstroende och för oro inför utvecklingen? Vi är, både statsrådet Wickman och jag var och en från sina utgångspunkter, medvetna om att sådan oro finns, men vi bedömer den tydligen på olika sätt. Jag undrar vem som är mest realistisk, statsrådet Wickman eller jag. Det är enligt min mening mycket allvarligt att svenska företagare skall behöva uppleva sin situation på det sättet att de, ehuru motståndare till statligt företagande, känner sig tvingade att be att få sälja sitt företag till den statliga sektorn. Statsrådet Wickman dementerade — det anser jag i och för sig vara värdefullt — det påstådda uttalandet om att den statliga sektorn skulle utvidgas till cirka 25 procent av näringslivet. Han uppgav att det var en journalist som ställt frågan hur mycket den statliga sektorn skulle utvidgas, men att han vägrat att besvara den med motiveringen att det var meningslöst att ställa sådana frågor, därför att storleken av den statliga företagsamheten måste bli beroende av hur vi kan lösa de problem som succecssivt dyker upp. Man kan alltså — menade han — inte ange något speciellt mått på hur stor den statliga sektorn skall vara. Uttalandet bygger emellertid på den uppfattning som statsrådet Wickman uppenbarligen har och har företrätt många gånger, nämligen att staten skulle ha större förutsättningar att lösa de näringspolitiska problem som vårt samhälle kommer att möta inom överskådlig tid. Jag däremot har den grundläggande inställningen, att om vi skall kun na lösa dessa problem och åstadkomma en utveckling med höjd levnadsstandard är den enskilda sektorn bättre skickad för det än den statliga. Att det kan behövas stödinsatser och selektiva åtgärder från staten är en annan sak. Men att man skulle kunna åstadkomma en bättre effekt i den svenska samhällsekonomin genom att göra den statliga sektorn större bestrider jag alldeles bestämt. Har för övrigt inte statsrådet Wickman — jag vore tacksam om jag hade fel på den punkten — uttalat målsättningen att i företagens styrelse borde en tredjedel av ledamöterna representera staten, en tredjedel de anställda och en tredjedel kapitalägarna? Har jag fel vore det bra om statsrådet Wickman ville lämna en dementi. Jag återkommer slutligen till det uttalande som föranledde mig att blanda mig i debatten, nämligen uttalandet om läkemedelsindustrin. Statsrådet Wickman säger att han hade fått sina uppgifter från den ena parten, den part som kände sig misshandlad. Det var de uppgifterna som föranledde statsrådet Wickman att inte bara rikta angreppen mot läkemedelsindustrin i debatten här i december utan även upprepa dem inför Telekongressen. Det gjorde han uppenbarligen därför att det inte blivit någon reaktion från berörda näringsorganisationers sida. Uppriktigt sagt tycker jag att ett sådant förfaringssätt av en representant för regeringen är fullständigt felaktigt. Det kan inte vara riktigt att på grundval av uppgifter från en part med speciella intressen rikta generella angrepp mot en hel näring. Man måste först förvissa sig om att kritiken är berättigad. Först därefter har statsrådet rätt att rikta kritik mot berörda parter. Kritik skall framföras, som jag sade i början av mitt anförande, när det finns fog för den, men kritik skall icke baseras på obestyrkta uppgifter från en inblandad part. Sådana uttalanden är ägnade att rubba förtroendet — jag upprepar det.